Fru talman! Det här betänkandet spänner ju egentligen över ett väldigt stort område. Om man går till motioner och allt annat som här finns, hittar man praktiskt taget allt som har med konstitution att göra. Men vi kan ändå ha en ganska odramatisk överläggning. Det beror på det arbetssätt som vi har valt, nämligen att inte nu gräva ner oss i skyttegravar utan i stället avvakta med de frågor som vi har haft svårt att lösa. Det innebär att t.ex. partimotioner från moderaterna om mandatperiodens längd, om skilda valdagar etc. mycket lugnt har hänvisats till kommittén. Jag menar nog att man kunde göra detsamma när det gäller frågan om offentliga utskottsutfrågningar. Majoritetens ställningstagande i det avseendet innebär ju att man hänvisar till att den här frågan enligt tidigare önskemål från konstitutionsutskottet skall tas upp i folkstyrelsekommittén. Jag tycker inte att det finns anledning att just angelägenhetsgradera den frågan i förhållande till många många andra viktiga frågor som kommittén skall syssla med. Jag fäste mig vid ett uttryck i Karin Ahrlands anförande. Hon sade nämligen: Vi har ju ingenting att dölja. Nej, men vi har heller inte offentliga utskottsberedningar. Utskotten har ju inte öppnats för allmänheten. Det finns alltså restriktioner. Jag skulle också vilja säga någonting med anledning av Nils Berndtsons diskussion här om utskottsrepresentationen. Vi har faktiskt — det tror jag att även Nils Berndtson kan medge — både i arbetsgruppen i utskottet och i själva utskottet försökt att göra någonting åt den här frågan. Vi har lagt ned mycket arbete och vi redovisar ett omfattande material i detta betänkande. Jag vill gärna säga att vi från socialdemokraternas sida i sak delar den uppfattning som finns angiven i reservationen från vänsterpartiet kommunisterna, nämligen att det mycket väl skulle vara möjligt att genom en enkel ändring i riksdagsordningen tillgodose intresset av att representation i utskotten garanteras de partier som har klarat 4-procentsspärren. Jag tycker alltså — det resonemanget har utvecklats i ett särskilt yttrande av Wivi-Anne Cederqvist — att intresset av att ha en garanterad utskottsrepresentation väger över andra motstående intressen som särskilt har betonats från borgerligt håll. Men eftersom vi inte har kunnat uppnå en bred enighet om en lösning, något som bör ske i samband med fastställande av demokratins spelregler, står vi socialdemokrater bakom majoritetsskrivningen. Vi yrkar således avslag på reservationen. Det innebär alltså att riksdagen i en särskild skrivelse till regeringen begär att frågan ytterligare utreds i folkstyrelsekommittén. Jag erkänner att det måste upplevas som ett misslyckande att vi inte under den här mandatperioden har kunnat lösa denna fråga. Vad som här förordas är — om jag får kalla det så — en mager förlikning. Vidare vill jag betona att vi självfallet står fast vid den rekommendation i dessa frågor som tidigare har utfärdats av riksdagen. Huvudavsnittet i detta betänkande gäller förslag från folkstyrelsekommittén om en försöksverksamhet med nya arbetsformer i riksdagen. Dessa förslag har redovisats både i en proposition och i utskottets betänkande. I betänkandet återfinns ställningstaganden till både propositionen och de motioner som har väckts i dessa frågor. Regeringens direktiv till kommittén, formulerade i nära anslutning till vad konstitutionsutskottet tidigare har uttalat, gick ut på att man skulle söka stärka riksdagens ställning som centralt politiskt forum. Det skulle ske genom att man effektiviserade och vitaliserade riksdagens arbete. Riksdagen bör alltså återta sin position som landets främsta debattarena och beslutsforum. I många länder förs en debatt om att de demokratiskt valda parlamenten har börjat skjutas åt sidan. Folkstyrelsekommittén upplevde den debatten vid sin resa till Västtyskland och Storbritannien. Man har uttalat farhågor för att intresset flyttas över till massmedierna från de folkstyrda parlamenten. Därför är det viktigt att en försöksverksamhet kommer i gång. Förslaget härom framläggs därför att man har den bestämda insikten att det egentligen inte finns några patentlösningar. Man måste pröva sig fram. Samtliga partier är faktiskt ense om detta. Inriktningen av arbetet har bestämts av viljan att få pröva former, som både tillgodoser aktualitetsintresset och kan stimulera livaktigheten i riksdagens debatter. I fråga om frågeinstitutet har aktualitetsintresset varit styrande för de föreslagna ändringarna, av vilka den viktigaste är att en fråga som ställs före kl. 13.00 på tisdag skall kunna besvaras redan på torsdag i samma vecka. I detta sammanhang vill jag yrka avslag på reservation 1, som berör taletiden och antalet inlägg. Jag tycker de regler som är föreslagna är bra. Reglerna för interpellationerna ändras med sikte på att öka koncentrationen av debatten till centrala frågor. Det man kommer att pröva under försöket är närmast införande av en spärr mot att debatterna blir alltför utdragna. Dessa åtgärder innebär inte, vilket görs gällande i reservation 2 och som också Nils Berndtson var inne på, någon väsentlig inskränkning i ledamöternas rättigheter. Skulle farhågorna om att onödigt krångel skulle bli en följd av reglernas tillämpning infrias, har arbetsgruppen inom utskottet, som skall administrera försöket, möjlighet att modifiera eller rent av avbryta detta. Den fråga om interpellants taletid i hans första anförande, som tas upp i den moderata reservationen nr 3, kan likaså beaktas vid utvärderingen av försöket. Utskottet har haft klart för sig att försökets framgång bygger på medverkan från samtliga riksdagspartier. Det har påverkat behandlingen av de motioner, som Karin Ahrland talade om och som väckts i anslutning till propositionens förslag om kvotering mellan partierna av en bestämd taletid för vissa debatter. Kommittén hade tänkt sig en modell för kvotering i nära anslutning till en statistiskt framräknad faktiskt använd taletid under tidigare riksdagssession. Proportionerna mellan partierna — stora eller mindre — skulle i stort sett bli desamma som hittills. Den enhälliga skrivning som utskottet stannat för har som förutsättning för kvotering av taletiden att det föreligger enighet om tidsfördelningen mellan partierna. I nuvarande skede av riksdagsarbetet behöver jag väl inte närmare motivera behovet av viss självdisciplin i detta avseende. Talmannen tvingas gång efter annan vädja om en sådan återhållsamhet, t.ex. till utskottens företrädare. Det riksdagsbeslut som vi går att fatta är ett moraliskt stöd för en koncentration av debatterna genom frivilliga överenskommelser. Jag tycker inte att Nils Berndtson, innan försöket har börjat, skall uttala sig på det sätt han gjorde att kvoteringen aldrig kommer till stånd. Sådana frivilliga överenskommelser har ju praktiserats i vissa fall. Exempelvis av konstitutionsutskottet under granskningsdebatterna. Mot reservation 4 om längre uppehåll mellan voteringar i kammaren kan invändas att det inte finns någon skillnad i synsätt på hur den redan inledda ordningen med sammanförda voteringar skall fullföljas. Vi är medvetna om massmediernas önskemål om att snabbt kunna informera om omröstningens resultat i intressanta, kontroversiella ärenden. Betänkandet innehåller vidare förslag till åtgärder, som syftar till att utjämna riksdagens arbetsbörda. Till dessa frågor, som bl.a. berörts i en skrivelse från kanslicheferna i utskotten, vill jag i detta sammanhang endast foga kommentaren att det ytterst måste ankomma på utskotten själva att planera sitt arbete, men innebörden i försöksverksamheten inom detta område är att man därvid skall beakta behovet av en jämnare arbetsfördelning under olika skeden av riksdagssessionen. Till sist: Den försöksverksamhet som vi i dag beslutar om måste ses som inledningen till betydligt mera långtgående åtgärder för att förbättra riksdagens arbetsförhållanden. Enligt folkstyrelsekommitténs tidtabell skall utredningen i nästa skede av sitt arbete ta upp förslag, som kan föranleda mera genomgripande förändringar och krav också på ändringar i författningsbestämmelser, kanske även av grundlagskaraktär. I detta längre perspektiv har utskottet sett på den intressanta motionen av Sven-Gösta Signell m.fl. Men jag medger att i motionen finns uppslag, som även på kort sikt kan tas till vara, redan i samband med försöksverksamheten. Arbetsgruppen har frihet att göra detta. I motionen omnämns den obekväma arbetssituation som nuvarande arbetsformer skapar för ett stort antal tjänstemän, något som också påpekas i skrivelser från Riksdagens SACO/SR-förening och Statsanställdas förbunds avdelning här. Utskottet anser att dessa frågor hänger samman med ojämnheterna i riksdagens arbetsrytm.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
Fru talman! Olle Svensson och jag är rörande eniga om att självdisciplin är bra, och jag skall försöka fatta mig kort. Olle Svensson sade att man inte vill gräva ner sig i skyttegravarna i folkstyrelsekommittén, och det tycker jag är bra. Jag har bara haft positiva saker att säga om att vi redan nu har fått vissa frågor på riksdagens bord. Men samtidigt erkände Olle Svensson att han inte tycker att det är så angeläget med öppna utskottsförhör. Då finns det en risk för att det förslaget blir nergrävt. Vi har ingenting att dölja, har jag sagt, och Olle Svensson invänder att utskottssammanträdena är slutna. Jag måste återigen, fru talman, upprepa att varken vårt motionskrav eller reservationen går ut på att utskottens sammanträden alltid skall vara offentliga eller öppna. Vad motionen handlar om och vad reservationen handlar om är möjligheten att hålla utskottsförhör inför öppna dörrar.
Fru talman! Olle Svensson säger att man har jobbat en hel del med att lösa frågan om utskottsrepresentationen, och jag vill gärna intyga att det har lagts ner en hel del möda på den frågan. Men fortfarande har vi inte utskottsrepresentationen reglerad i riksdagsordningen. Jag värdesätter mycket att Olle Svensson deklarerar sin principiella syn på vad som bör väga tyngst när man prövar frågan om utskottsrepresentationen och att han säger att det är ett misslyckande att det inte nu finns ett förslag som vi kan anta. Jag använde uttrycket att det är bedrövligt att frågan inte har fått någon lösning. Vi menar uppenbarligen samma sak, fast vi uttrycker det något olika. Ett problem i samband med att folkstyrelsekommittén skall ta sig an frågan är ändå att när vi träffas i höst efter valet finns det ingen reglerad ordning för utskottsrepresentationen. Det tar litet tid även i folkstyrelsekommittén. Jag är också glad över att Olle Svensson säger att han står fast vid den rekommendation som arbetsformsutredningen gjorde till partierna. Om även Övriga partier gör det, kanske man kan klara representationen vid höstens utskottsval. Men jag menar att behovet av en reglering av frågan i riksdagsordningen likväl kvarstår. Sedan till frågan om kvoterade debatter. Det är ändå ett faktum att det fanns flera motioner som yrkade avslag på kvoteringsförslaget, och konstitutionsutskottet förutsätter att enighet skall nås mellan partierna om en kvotering. Därmed kan man väl dra slutsatsen att kvotering åtminstone enligt det ursprungliga förslaget knappast kommer till stånd.
Fru talman! Till det sista vill jag säga att vad vi nu har att utgå ifrån är självfallet det förslag som finns i utskottsbetänkandet. När det gäller att få någonting att hända på det här området tror jag att våra erfarenheter år efter år ändå kommer att leda till att partierna skall kunna uppnå frivilliga överenskommelser. Tidigare har vi fått vädjanden från talmannen. Det beslut som vi nu fattar i enighet anser jag vara ett moraliskt stöd för självdisciplin i syfte att förbättra våra arbetsförhållanden. Beträffande utskottsrepresentationen för de partier som har klarat 4 procentsspärren tror jag inte att det föreligger någon meningskiljaktighet mellan mig och Nils Berndtson. Jag hoppas att vi skall finna metoder att lösa detta problem både kortsiktigt i höst utifrån den rekommendation som tidigare har utfärdats och långsiktigt sedan vi gnuggat frågan ytterligare i folkstyrelsekommittén. Jag fäste mig vid att Karin Ahrland uttalade sig ganska generellt när hon sade att vi inte har någonting att dölja. Nu korrigerade hon sitt uttalande och sade att hon inte vill ha öppna utskottsöverläggningar. Vad hon syftar till är att man efter vissa regler skall kunna ge offentlighet åt vissa av utfrågningarna. Det är väl ändå ganska klart att en del av dessa utfrågningar har en nära anknytning till de slutna utskottsförhandlingarna, och därför kan man inte generellt öppna dem. Den här frågan behandlas i folkstyrelsekommittén. Jag sade att vi inte ville börja med att gräva ner oss i skyttegravar och syssla med gamla stridsfrågor utan börja från nya utgångspunkter. Jag upplever det som att det finns en generös anda i kommittén, och vi kanske kan lösa både den här frågan och andra frågor. Men jag vill inte angelägenhetsgradera dessa frågor på det sätt som görs i reservationen.
Fru talman! Jag tycker att det börjar låta ganska hoppfullt. Får jag bara säga beträffande generellt öppna utskottsutfrågningar att jag vet att också vissa utskottsförhör kan vara av den arten att ingen i utskottet skulle vilja ha öppna förhör. Återigen, fru talman: Det handlar om en möjlighet för ett antal av utskottets ledamöter att begära att få öppna förhör. En möjlighet är icke detsamma som att det alltid skall ske.

Fru talman! Någon skall väl vara slaven på vagnen. Jag tror inte att de förändringar som nu föreslås vad gäller riksdagens arbetsformer kommer att betyda särskilt mycket. Det handlar om ändringar i marginalen. Jag föreställer mig att riksdagens arbetssituation under den här försöksperioden kommer att vara ungefär precis likadan som den är nu. I och med detta har jag också sagt att det, för att man skall få en rationell och effektiv arbetsordning i riksdagen, krävs betydligt mer genomgripande förändringar av uppläggningen av riksdagsåret och en hel del andra därmed sammanhängande ting. Från centerns sida har vi tagit upp dessa frågor gång på gång och redovisat våra förslag i motioner och på annat sätt. Frågan ligger nu hos folkstyrelsekommittén, och vi utgår från att folkstyrelsekommittén så småningom måste samla sig till ordentliga tag på detta område, ungefär i linje med de förslag som vi från centern har lagt fram. Det är oerhört väsentligt att komma ihåg att politikerna här i riksdagen har två uppgifter som är lika viktiga. Vi skall klara av ärenden här i kammaren, men vi skall också kunna hålla kontakt med människor utanför riksdagen, inte minst med folk på våra hemorter och i våra hemregioner. Den uppläggning som vi nu har av riksdagsarbetet förhindrar i stor utsträckning en vettig kombination av dessa båda uppgifter. I fråga om detta finns det alltså mycket att göra. Det är inte ens säkert att de förslag som finns i detta utskottsbetänkande tillgodoser det syfte som är avsett. Det har sagts att vi skall få livligare debatter och större uppmärksamhet från massmedia. Man har utgått från att om de förslag som här framläggs blir genomförda, så kommer de att leda till detta. Ja, det får vi ju se. Tillåt mig att vara något skeptisk. Det finns nämligen inget erfarenhetsmässigt givet samband mellan korta debatter och uppmärksamhet från massmedia. Och det finns inget givet samband mellan korta debatter och livliga debatter. Många av de livligaste debatter som jag har varit med om — som deltagare eller som åhörare — har varit mycket långa. Orsaken till att de blivit långa har ju varit att de har gällt intressanta och spännande frågor, där det har funnits betydande motsättningar mellan olika politiska riktningar. Och då har det naturligtvis blivit livaktiga debatter. En del korta debatter däremot kan ju vara utomordentligt trista att lyssna på. Inläggen är närmast pliktskyldiga för att försvara något som står i en reservation som man inte känner så förfärligt mycket för. Massmedias uppmärksamhet är naturligtvis ett problem. Det är klart att ju mer av debatter och beslut vi kan förlägga till dagtid, desto mer uppmärksamhet kan riksdagen få i massmedia. Och det bör väl vara en strävan att begränsa nattplena så mycket som möjligt. Men återigen — hur vi än lägger om arbetsformerna tror jag inte att massmedias attityder kommer att ändras särskilt mycket. Det blir alltså debatternas karaktär, deras innehåll, som avgör uppmärksamheten från massmedias sida. Det hindrar inte att vi från centern tycker att vi kan pröva dessa förslag. Visar det sig att de blir lyckade, så kan vi fortsätta med dem. Går det som jag tror, att det inte blir någon större förändring, så får vi hitta på andra saker. Och framför allt på långt sikt måste vi göra genomgripande förändringar, som jag tidigare har sagt. Litet skeptisk har jag blivit mot förslaget att begränsa frågedebatterna. Det är ju ändå en typ av debatter som är väl ägnade att ventilera begränsade frågeområden på ett någorlunda koncentrerat sätt. Det finns en risk med det förslag som vi nu skall pröva att frågeinstitutet minskar i betydelse i stället för att öka, som de ivrigaste tillskyndarna av förslaget tror. Men vi får väl se hur det blir med den saken. Vidare har vi från centerns sida varit litet skeptiska mot resonemangen om att förenkla behandlingssättet, beredningen i utskotten. Det är ju ändå så, att utskotten är de viktiga beredningsorganen i riksdagen, och där skall man behandla ärenden noggrant, med omsorg. Det tycker jag att vi skall göra fortsättningsvis också. Den omständigheten att ett förslag återkommer kan naturligtvis föranleda att det blir en mera summarisk behandling, om förslaget har penetrerats ordentligt tidigare. Men det är ju ingalunda säkert, bara därför att ett förslag kommer från en minoritet eller från en enskild riksdagsledamot, att det är ett ointressant förslag. Tvärtom kan det visa sig, efter något år eller efter några år, att hela riksdagen biträder den uppfattning som en ensam motionär har haft en gång i tiden. Det inträffar faktiskt mycket oftare än vad ytliga betraktare tror. Trägen vinner alltså ibland. Frågan om öppna utskottsförhör har ju diskuterats, och jag måste säga att jaginte har någon särskilt deciderad ståndpunkt därvidlag. Jag tycker nog att vi kan ha öppna utskottsförhör ibland. Men samtidigt är det min mening att vi måste fundera på formerna kring detta. KU:s utfrågningar har ju ibland uppmärksammats ganska mycket. Många av KU:s utfrågningar innehåller ju sådana element som faktiskt inte är offentliga. Det är en av finesserna med utskottets granskning att vi kan få in allt material och ställa vilka frågor som helst utan att behöva ta hänsyn till sekretess och hemligstämpel. Det är klart att det i vissa fall kan bereda problem om vi har öppna utskottsförhör, eftersom det är just den typen av utfrågningar som massmedia egentligen är mest intresserade av. Jag tror emellertid att det är problem som går att lösa, och jag tycker att vi skall se på detta med stort allvar i folkstyrelsekommittén. Det behöver naturligtvis inte ta så förfärligt lång tid, vilket vi understryker i utskottsbetänkandet. För den skull är väl reservationen mest en liten manifestering av att vissa tror mer än andra att detta kommer att ge resultat. Det kommer naturligtvis att bli frågornas art och karaktär — så är det i de länder där man har öppna utskottsförhör — som avgör om det finns intresse för utfrågningarna eller ej. Jag har själv suttit som lyssnare på en hel del utskottsutfrågningar, och det har varit ett mycket klent intresse från massmedias sida, medan vi däremot kanske har fått en litet skev bild genom de uppspelningar som förekommit i TV av vissa utskottsförhör i USA i samband med Watergateskandalen och liknande ting. Det har varit utfrågningar som väckt mycket stor uppmärksamhet och fått mycket stort genomslag. Det normala är, även när man har öppna utskottsförhör, att pressen visar intresse ungefär på samma sätt som den visar intresse för riksdagens förhandlingar. Vi har ingen reservation från centern, men jag har velat göra dessa reflexioner med anledning av betänkandet.
Fru talman! Nog har jag uppfattat slavens viskning från Bertil Fiskesjö under beredningen av ärendet. Han har haft en hel del skepsis att redovisa. Men om han tror att jag är överdrivet optimistisk och skulle befinna mig på någon triumfvagn sedan dessa förslag har genomförts, då har han fel. Vad jag tycker att vi kunde ena oss om är att vi äntligen måste göra någonting åt riksdagens arbetsförhållanden. Detta försök är ändå värt att pröva.

Fru talman! Detta tror jag är helt möjligt, och vi har från centerns sida också lagt fram förslag i den riktningen. Jag begärde dock egentligen ordet för att klara ut ett missförstånd. Signell måste ha missförstått mig om han tror att jag menar att det inte har någon betydelse för massmediebevakningen om vi har plenum på dagen i stället för på natten. Jag framhöll faktiskt i mitt första anförande att det är en av de omständigheter som jag tror har betydelse i detta sammanhang. Jag kan också tillägga att detta hänger samman med att även journalister numera har någorlunda reglerade arbetstider, att de har barn att passa och hämta och har svårt att klara en bevakning sent på kvällen. Jag är därför rätt övertygad om att vi, om vi lyckas hålla mer av debatterna under dagtid, också får en bättre bevakning från massmedias sida. På den punkten är jag alltså överens med Signell.

Fru talman! Utvecklingen på massmediaområdet går just nu mycket snabbt. Prognoser överträffas, intresset hos allmänheten är stort för de nya mediateknologierna. Sändningar från utländska satelliter kan redan i dag tas emot i Sverige i en omfattning som ingen kunde drömma om bara för några år sedan. Mot denna bakgrund har vi i dag att ta ställning till frågan om kabeltelevision i Sverige. Utskottets betänkande med förslag till ny lagstiftning bygger i stort på massmediekommitténs betänkande. Några förändringar har dock skett, i princip till det bättre. Det finns ett antal reservationer och särskilda yttranden på vissa punkter, bl.a. rörande reklamen. Det är möjligt, fru talman, att flera av dessa reservationer inte hade behövt fogas till utskottets betänkande, om vi hade haft bättre tid att bereda ärendet i utskottet och därigenom också möjligheter att hitta gemensamma nämnare. I massmediekommittén uppnåddes betydande enighet, just genom att vi där, till skillnad från i utskottet, hade mera tid till vårt förfogande. Massmediekommittén kom med sitt betänkande i augusti förra året. Proposition aviserades till sista möjliga propositionsdag, den 29 mars i år, men kom först några veckor senare. Behandlingen i utskottet av detta viktiga ärende har fått klaras av på en dryg vecka, vilket inte är tillfredsställande ur saklig synpunkt. Förutsättningen för att finna samlande lösningar är att rimlig tid står till förfogande, vilket alltså inte har varit fallet. Det är emellertid, fru talman, trots detta tillfredsställande att vi nu äntligen får en kabel-TV-lagstiftning, som kan träda i kraft vid årsskiftet. Den gällande lagstiftningen är starkt föråldrad och har inte tagit hänsyn till den explosionsartade utvecklingen på området. All massmedialagstiftning måste präglas av ett vaktslående kring yttrandeoch informationsfriheten. Det är inskränkningarna som måste motiveras — inte tvärtom. Det finns med utgångspunkt från detta anledning att göra ett antal kommentarer om det förslag som vi nu strax skall ta ställning till. Det är positivt att det klart slås fast att etableringsfrihet kommer att gälla för anläggande av näten. Det har av många sagts att televerket kommer att bli dominerande när det gäller nätanläggande. Det är viktigt att slå fast att televerket måste arbeta på samma villkor som andra nätläggare, t.ex. bostadsföretag eller andra företag. Detta förutsätter emellertid, fru talman, att televerket betalar moms på sina nätutbyggnader. Det kan icke accepteras att andra företag måste erlägga byggmoms men att televerket slipper undan vid uppkablingen av Sverige. Jag utgår från att skattemyndigheterna — som i Sverige annars brukar vara nog så alerta när det gäller att jaga privatpersoner — verkligen vidtar åtgärder för att se till att momsbetalning sker från televerket på ett korrekt sätt. Den tekniska lösning som valts när det gäller att ge sändningstillstånd har betecknats som koncessionsförfarande. Detta är bara delvis rätt. Om ett antal kriterier uppfylls skall tillstånd ges. Det är alltså icke så att kabelnämnden kan tillåta sig att göra skönsmässiga bedömningar på området. Det underströks av massmediekommitténs ordförande Leif Andersson i samband med presentationen av kommitténs betänkande, att alla som vill få sända skall få göra det om de grundläggande villkoren som finns i lagstiftningen uppfylls. Det finns i detta sammanhang anledning att påpeka att kabelnämnden inte bör inlåta sig i en prövning om vad en kommun tycker innan tillstånd ges. Det ankommer inte på kommuner att ingripa i och begränsa yttrandefriheten. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nr 3. Det finns heller ingen anledning att strikt begränsa tillstånden till att gälla bara en kommun. Det kan faktiskt många gånger vara så att ett naturligt kabel-TV-område omfattar flera kommuner eller delar av kommuner. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 5. Att starta en kabel-TV-verksamhet är förenat med betydande investeringar av olika slag. Den som startar verksamheten måste ha en rimlig tid på sig. Tre år — som föreslås av utskottet — är en alltför kort tid, särskilt i ett uppbyggnadsskede. Tillstånd bör ges för en längre tid, lämpligen 5-10 år eller kanske ännu längre tid. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 6. Det är viktigt att framtidens kabel-TV i Sverige inte bara blir vidaresändningar av utländska satellitprogram. Också svenskproducerade program måste finnas i kabel-TV-näten. Men att producera sådana lokala svenska program är dyrt — mycket dyrt i vissa fall. Skall vi få en kabel-TV med svensk profil behövs det inkomstkällor. Det finns ingen rimlig möjlighet att finansiera en sådan här verksamhet uteslutande genom abonnemangsavgifter. Detta är totalt orealistiskt — det visar bl.a. den försöksverksamhet som har bedrivits under det senaste året. Det är därför nödvändigt att finna andra finansieringskällor, och det naturligaste är då att tillåta reklam i kabel-TV. Den bästa hjälp svensk programprofil och svensk kultur kan få är att reklam tillåts. Det framstår också som näst intill löjeväckande att, som majoriteten vill, försöka begränsa utländska satellitsändningar som innehåller reklam som är speciellt riktad mot Sverige. Sådana åtgärder skulle, om de vidtogs, strida mot den grundlagsstadgade yttrandeoch informationsfriheten och sakna stöd i det allmänna rättsmedvetandet. Skulle de tillämpas, blev det omedelbart fråga om lagprövning. Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 8. Vad ytterligare gäller finansieringsfrågorna är det viktigt att man inte förbjuder egenoch satellitsändningar i samma kanal. Om detta sker minskar möjligheterna att finansiera den egna produktionen, dvs. att se till att vi får bra svenska program i de kabel-TV-nät som kommer att byggas upp. Jag yrkar bifall till reservation 11. Avslutningsvis, fru talman, vill jag uttrycka stor tillfredsställelse över att det i utskottet har varit möjligt att uppnå enighet om att vi skall tillämpa ett system för ingripanden mot fortsatt sändning som bygger på prövning i yttrandefrihetsrättslig ordning. Det är utmärkt att vi har kunnat enas om denna fråga. Vi har från olika håll fått ge och ta, och jag tycker det är glädjande att det inom konstitutionsutskottet just när det gäller denna typ av yttrandefrihetsfrågor har funnits en stark känsla för vaktslående om yttrandefriheten. Även om vi på grund av tidsbrist ännu inte hunnit utarbeta ett lagförslag, kommer en sådan lag ändå att kunna träda i kraft samtidigt med resten av lagstiftningen. Det är glädjande att denna omdebatterade fråga härigenom har fått en lösning som alla kunnat sluta upp omkring. Fru talman!

Fru talman! Utskottsbetänkandet om kabel-TV inrymmer betydande mått av enighet, men låt mig understryka att vad utskottet enats om ändå måste betraktas som provisoriska beslut. Framtidsbilden är osäker, och det blir med visshet så att utvecklingen kommer att kräva nya beslut allteftersom vi får erfarenhet av dess inverkan på området. Det är dock betydelsefullt att vi nu kan besluta om ett regelverk, om än ett provisoriskt sådant. Nätanläggare, operatörer och programutgivare kan nu börja planera för sitt arbete. Konsumenterna får också en bild av det utbud som kommer att erbjudas dem. Jag hävdar dessutom att vi handlar klokt i vårt land genom att nu lägga fast ramarna, innan en kabel-TV-explosion inträffar. Att komma i efterhand med lagstiftning är svårt — det har vi fått lära oss från Finland. Jag nämnde nyss att framtidsbilden är osäker. Men så mycket kan sägas att situationen på TV-området nu förändras drastiskt. Från att ha varit ett nationellt medium blir TV nu ett internationellt sådant. Satellitoch kabeltekniken påskyndar denna förändring på ett avgörande sätt. Det finns de som ser denna förändring som ett hot, ett hot mot vår nationella identitet och mot vår kultur. Men man kan också se det hela som en utmaning. I det sammanhanget vill jag gärna göra en liten utvikning och slå fast att det är centerns mening att Sveriges Television — vårt public service-företag — genom ett nytt avtal måste få ökade resurser för att ta upp kampen mot det internationella utbudet. På så sätt kan vi fortfarande hävda vårt kulturarv. Vad vi får i positiv mening genom kabel och satellit är en ökad information och ökad valfrihet. Det är en viktig del av de frioch rättigheter som vi har fastlagda i vår grundlag. Det höjdes på sin tid röster som krävde förbud mot parabolantenner. De rösterna har tystnat, som väl är. Utskottet har särskilt stannat för en viktig yttrandefrihetsfråga. I propositionen föreslogs nämligen att den kommande kabelnämnden skulle få rätt att dra in koncessioner, att återkalla sändningstillstånd eller meddela sändningsförbud på grundval av programmens innehåll. Utskottet är ense om att sådana frågor skall prövas i yttrandefrihetsmässig ordning, dvs. i domstol. Eftersom propositionen framlades mycket sent, långt efter utlovad tid, har det inte varit möjligt att nu utarbeta ändringar. De får behandlas till hösten. Jag vill här gärna ge socialdemokraterna med Olle Svensson i spetsen en eloge för att de lyssnade på våra synpunkter i denna del. Vad som nu händer genom utskottets tydliga färdanvisning blir ett viktigt steg när det gäller utformningen av den kommande yttrandefrihetsgrundlagen. Så långt är vi alltså ense. Sedan över till oenigheten. Först har vi då reklamfrågan. Om denna har utskottsmajoriteten inte mycket att säga, och det kan man förstå. Här har utskottsmajoriteten mycket svaga argument. Man hänvisar till propositionen. Kanske kan vi få höra några argument här i debatten. Alla är vi ju medvetna om att de satellitprogram som kommer att distribueras via kabel inrymmer en betydande del reklaminslag. De kan inte skärmas av. TV-rutan kan i praktiken inte släckas. Men kulturministern tror enligt propositionen att man på en och samma gång kan upprätthålla ett principiellt reklamförbud och ändå tolerera ett visst mått av reklaminslag. Man skall alltså kunna förbjuda vidaresändning av en programkanal — och jag citerar ur 21 § mom. 3 i lagförslaget — om det i programkanalen under längre tid och i betydande omfattning har förekommit sådan kommersiell reklam som måste anses riktad särskilt till svenska konsumenter”. Formuleringen har visserligen kunnat godtas av lagrådet, men det är värt att notera att det finns tveksamhet om hur den går ihop med Europakonventionen, som ju ger yttrandefriheten ett starkare skydd än vad som ges i den svenska grundlagen. Sedan kommer nästa fråga: Hur skall en jury eller domstol i vårt land kunna klara av att tolka en så pass snårig lagparagraf? Jo, i propositionen har kulturministern försökt sätta kött på benen. Jag läser från s. 46 i propositionen: ”Diskussionen har inte övertygat mig om att det finns anledning frångå ståndpunkten att reklam i TV inte skall förekomma i Sverige. Denna princip bör i och för sig tillämpas oavsett sändningarnas ursprung. Begränsningarna bör emellertid avse endast sådan reklam som särskilt riktas till svenska konsumenter. Vid bedömningen bör kabelnämnden ta hänsyn till om reklamen utgår från speciellt svenska förhållanden. Därvid bör beaktas bl.a. om språket är svenska, om upplysningar lämnas om priser i svenska kronor, om försäljningsställen i Sverige eller om användning av varorna eller tjänsterna i svensk miljö.” Låt oss nu, fru talman, ta ett ganska troligt exempel: Volvo visar vecka efter vecka sin nya bilmodell i en reklamsekvens i kabel-TV. Bilder visas från svensk vintermiljö, med svensk speakertext, med prisuppgifter både i kronor, pund och D-mark och med uppgift om att den kan köpas i varje svensk, norsk och dansk köpstad. Det framhålls särskilt att bilmodellen klarar både svensk kyla och tropisk värme. Såvitt jag kan förstå är det lagens avsikt att sådana program skulle medföra förbud mot vidaresändning på upp till ett år. Om däremot Ford visar sin bilmodell i norsk vintermiljö, med norsk speakertext, med pris i norska kronor liksom i pund och D-mark, med uppgift om att den kan köpas i varje nordisk köpstad, då skulle det vara helt O.K. Kulturministern sitter här i kammaren, och det vore intressant att få höra hans kommentar till detta reklamexempel. Jag menar att exemplet visar hur diskutabelt lagförslaget är på denna punkt. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Vad sedan gäller reklam i egensändningar är läget ett annat. Enligt min mening finns det bara ett hållbart argument mot reklam-TV, och det är risken av att vår dagspress drabbas av minskade annonsinkomster. När det gäller lokala sändningar, finns den konkurrensrisken. Å andra sidan vet vi ju från försöksverksamheten att lokala egensändningar kostar så pass mycket att varken organisationer eller företag har råd att driva dem i längden. Kabel-TV-konsumenterna tycks heller inte vilja betala extra för lokala egensändningar. Därför har denna del av verksamheten redan inskränkts kraftigt, trots att det vore värdefullt om den finge drivas vidare. I massmediekommittén fäste vi mycket stor vikt just vid dessa lokala egensändningar. Enligt centerns mening vore det värdefullt om man snabbt finge driva försök med reklamfinansierade egensändningar på ett antal platser — vi har föreslagit åtta. I dessa försök skall ortspressen naturligtvis delta. Det skulle ge de erfarenheter som behövs för att den nyligen tillsatta enmansutredningen om reklam i TV skall komma fram till meningsfulla resultat. Då får vi ett underlag för ett beslut dels i beredningen om ett radioavtal, dels det riksdagsbeslut som detta i sin tur skall åtföljas av. Vad är man egentligen rädd för? Slår det illa ut så har vi fått den erfarenheten. Är man kanske rädd för att det skall slå väl ut? Jag vill i alla fall yrka bifall till reservation 9. Jag hinner kommentera ytterligare några reservationer helt kort. Centern anser att gränsen för den s.k. frikretsen för koncessioner bör sättas vid 250 hushåll i stället för propositionens 50. Dels skulle detta avlasta kabelnämnden från en massa koncessionsärenden, dels är det viktigt att vi i det inledande skedet av kabelutbyggnaden inte hindrar tillkomsten av s.k. kabelöar. Jag tänker då inte bara på utvecklingen på landsbygd och mindre orter, utan också på det relativt stora antalet hyreshus med upp till 250 lägenheter. De som bor i samma hus måste anses ha en gemenskap som inte behöver regleras i lag. För övrigt har vi ju ett tidigare rättsfall i frågan, Skönstaholm, där intressegemenskap ansågs föreligga. I det fallet var det en villaägareförening. Ett hyreshus måste anses ha samma intressegemenskap. Slutligen anser vi att det är befogat med ett uttalande från riksdagens sida om geografisk rättvisa beträffande kabelutbyggnaden, största möjliga likhet i anslutningsavgifter, och att inte vissa kommundelar lämnas åt sitt öde när det gäller omfattningen av koncessionen geografiskt sett. Tekniken bör också redan från början formas så, att en framtida tvåvägskommunikation inte omöjliggörs.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

Herr talman! Jag måste börja med att säga att jag känner det som en nästan historisk situation. Det har inte hänt mig under de nio år jag suttit i riksdagen att jag två gånger stått i talarstolen och haft anledning ge socialdemokraterna i utskottet en eloge. Men jag tycker att den socialdemokratiska majoriteten i utskottet är värd en eloge. Den har visat sig villig att värna om yttrandefriheten. Naturligtvis är det förvånande att det behövde ske till priset av att socialdemokraterna tvingades köra över sin egen regering. Men så mycket mera hedervärt att de i så fall ställde upp och gjorde detta. Regeringen anser tydligen att det var förenligt med yttrandefriheten att ett administrativt organ skulle ges befogenhet att dra in sändningstillstånd utifrån en prövning av programmens innehåll. Jag undrar faktiskt om regeringen egentligen förstod vad den föreslog. Det som hittills har ansetts vara ett rent grundskott mot demokratin när det gäller det tryckta ordet skulle nu plötsligt vara acceptabelt i fråga om ett annat medium. Yttrandefriheten är en skör planta, det fick vi åter bekräftat i denna proposition. Samtidigt som det pågår ett arbete att på olika sätt stärka yttrandefriheten med utgångspunkt från vad som föreslås av yttrandefrihetsutredningen, så kommer regeringen med ett förslag som i ett fundamentalt avseende frångår de redan gällande principerna. Jag hade trott att konstitutionsutskottet i sitt arbete med yttrandefrihetsfrågor skulle kunna ägna sig åt att behandla förslag som innebär att demokratin förstärks och yttrandefriheten vidgas. Det var oroande att läsa att regeringen visade helt andra ambitioner. Blir det en särskild pressnämnd som skall dra in tidningars utgivningsbevis nästa gång? Det kan låta som en överdriven fråga, men när regeringen har accepterat och föreslagit indragningsrätt för en nämnd beträffande ett medium, skulle det naturligtvis kunna smitta av sig till ett annat. Det är därför, herr talman, som utskottets ställningstagande är så betydelsefullt. Det är tur att det finns socialdemokrater i riksdagen som har både förnuft, självständighet och styrka att stå emot sådana attacker på yttrandefriheten. Tyvärr måste jag sluta lovsången här och i andra delar av betänkandet gå emot socialdemokraterna. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5, 7, 8 och 1. Även om reservation 3 är den kortaste är den enligt min uppfattning den viktigaste. I folkpartiet menar vi nämligen att det också är principiellt viktigt att hålla samma frihet öppen för kabel-TV-sändningarna som för att starta en tidning. Det finns inga bärande motiv för att ställa upp en massa byråkratiska regler innan någon får sända på tråd till allmänheten. Vi har tryckfrihet i Sverige, och den försöker vi ändå alla värna om. Då måste vi också ha samma frihet i fråga om andra media. Så till reservation 5. Det är mycket möjligt — det är önskvärt — att många sändningar får lokal karaktär. Det är faktiskt inte skäl nog att med lagens hjälp sätta geografiska gränser för verksamheten. Ärligt talat kan jag över huvud taget inte förstå vilket motiv som skulle kunna försvara denna klåfingrighet. Något bättre kan jag inte kalla detta begränsningsförslag. Det är klart att om man vill öka byråkratin i stället för mångfalden är detta ett utmärkt förslag. Det är bara det att vi inom folkpartiet tycker att frihet och mångfald är bättre än krångel och byråkrati. Därför kommer vi att rösta på reservation 5, där motionärerna alltså inte vill ha någon geografisk gräns för sändningarna. Reservationerna 7 och 8 handlar båda om reklam. Vår inställning i denna fråga är lika given: det finns inte längre tillräckliga skäl för förbud. Eftersom också socialdemokraterna åtminstone har börjat fundera i sådana banor och har tillkallat en särskild utredare i denna fråga har jag för egen del hopp om att även regeringspartiet kommer att inse att motstånd mot reklam på denna punkt är meningslöst. Ni är välkomna till den åsikten, ju förr dess bättre. Lika krångligt och obegripligt är förbudet mot sändning av satellitoch egna program i samma kanal. Jag vill i det fallet bara hänvisa till den längre texten i reservation 11. Herr talman! Därmed har jag försökt att i den anda som vi enades om i början av debatten med viss självdisciplin förklara folkpartiets inställning i de här frågorna.

Herr talman! Till det betänkande som vi nu diskuterar, som handlar om radiooch TV-sändningar i kabelnät, har vänsterpartiet kommunisterna fogat tre reservationer. De här reservationerna bygger på de uppfattningar som vi fört fram i en motion på följande sätt. Vänsterpartiet kommunisterna har konsekvent hävdat vikten av att radiooch TV-verksamheten garanteras en i förhållande till statsmakter och intressegrupper stark och oberoende ställning. Endast så garanteras den integritet som är nödvändig för att radio och TV skall kunna uppfylla sitt ansvar mot allmänheten och bedriva en självständig, kritiskt granskande verksamhet. Radiooch TV-bolagen skall stå i allmänhetens tjänst och tillhör samhällets viktigaste kulturförmedlande instrument. Från vpk:s sida känner vi oro för att den nya mediesituationen i stort kan leda till ökade klassklyftor. Den sociala fördelningen av kunskaper, tillgången till relevant information inom olika grupper m.m. kan komma att dramatiskt förändras. Det här gäller såväl videooch satellitsom kabelutvecklingen. Att det finns ett visst fog för den här oron tycker jag framgår med all tydlighet när man läser det nummer av Ny Dag som kom ut i dag, där en medieforskare och sociolog som heter Jan Ekekrantz framför sina synpunkter på utvecklingen. Där sägs bl.a.: Aldrig har information haglat över oss som nu. Starka kommersiella intressen driver fram en snabb utbyggnad av ”informationssamhället”. Datorer, satelliter och kablar lagrar och förmedlar kunskap. Blir vi då bättre informerade? Den nya teknologin gör oss på många sätt okunnigare, säger medieforskaren och sociologen Jan Ekekrantz. Informationen blir prissatt. Viktig information blir dyr medan skräp blir billigt. Den nya teknologin gör att tillgången till information blir mer beroende av vilket socialt skikt man tillhör. Den skapar nya motsättningar i samhället och delvis nya klassförhållanden. Det här tål att fundera över, tycker jag. Han kanske inte har helt rätt, men han kanske inte har alldeles fel heller. En utbyggnad av såväl kabel-TV som satellit-TV måste enligt vår mening styras av det faktum att de utgör massmedia som är av stor betydelse för vår demokrati. Redan förra året gav vi i en motion uttryck för den oro vi kände då för att televerket fått projektera en omfattande försöksverksamhet i total frånvaro av medieoch kulturpolitiska överväganden. Den här problematiken tar vi upp i reservation 2, där vi understryker att den snabba tekniska utvecklingen i fråga om överföring av radiooch TV-program aktualiserar frågan om en demokratisk mediepolitik. Vi säger vidare att målsättningen vad gäller kabelutbyggnaden för samhällets del måste vara att användningen av den nya tekniken inte får bli ett hot mot demokratin och mot vår kulturella identitet. I detta sammanhang vill jag också säga att jag starkt vänder mig mot försöken att göra frågan om kabel-TV till en yttrandefrihetsfråga. Vad det handlar om är att multinationella företag använder sig av den nya tekniken för att faktiskt pracka på människor sina uppfattningar. I vår reservation 4 understryker vi vikten av att de boende och kommunerna får ett rejält inflytande över kabelsändningsverksamheten. Detta viftade Anders Björck nyss bort och ansåg ett sådant inflytande helt onödigt. Vi menar att det är mycket väsentligt. Borgerliga partier brukar ofta tala om lokalt inflytande och decentralisering, men i detta sammanhang är de tydligen inte med på noterna. Vi anser att lokala kabelnämnder med vetorätt bör finnas i kommunerna, och det måste självfallet vara möjligt för hyresgästerna att motsätta sig en kabelutbyggnad som berör deras fastighet. Slutligen tar vi i reservation 10 upp att det är viktigt att den lokala programproduktionen får tillräckliga resurser och att detta är nödvändigt för att motverka de krafter som hävdar att reklamfinansiering är en förutsättning för lokal produktion. Vidare framhåller vi att riksdagen bör uttala att reklam-TV är oförenligt med de kulturpolitiska målen. Jag skall inte fördjupa mig i ämnet reklam — det är redan flera som har yttrat sig i denna fråga. Det som centerpartiets representant här sade var intressant. Det finns många problem i samband med reklam. Reklam skall enligt propositionen inte få förekomma i de lokala programmen, men utländsk reklam kommer att tas ner via satellit. Vi tycker att det ur flera aspekter är betänkligt att man banar väg för utländsk TV-reklam.

Medan de diskuterar om vi ska ha reklam i TV införs den via satelliterna.” Han säger vidare att det hade varit på sin plats att om den nya tekniken ha en diskussion liknande den som vi för några år sedan hade om kärnkraften. När nu utvecklingen tycks gå i en riktning mot att vi om några år har så många kanaler i TV att programutbudet mångdubblas, är det svårt att inte göra följande reflexion: Har vi behov av detta? Vilka är det som är intresserade av en sådan mängd TV-program? Skall vi få storkonsumenter av TV? Jag känner mig tveksam inför denna utveckling. Jag vill gärna kommentera att vår framtidsminister Ingvar Carlsson har gjort en jämförelse och sagt att satsningen på glasfiberkabel, optisk kabel, som är nödvändig för kabel-TV, är en lika stor satsning som på sin tid utbyggnaden av järnvägarna var. Jämförelsen haltar dock på en mycket avgörande punkt. Järnvägarna gjorde att människor närmade sig varandra. Järnvägarna ökade kontakten människor emellan. Spridningen av kabel-TV däremot kommer förmodligen att innebära motsatsen — ytterligare isolering. Med detta yrkar jag bifall till vpk:s reservationer till betänkandet.

Herr talman! Glädjande nog har vi kommit fram till en betydande enighet i utskottet om de viktiga principiella frågor som aktualiseras i samband med påbörjandet av en mer reguljär verksamhet med radiooch TV-sändningar i kabelnät. Jag syftar därvid i första hand på ansvarsreglernas utformning och bejakandet av — vilket faktiskt skett från samtliga partier — att det är nödvändigt med ett koncessionssystem. Som socialdemokratisk utskottsledamot får man väl kanske ta det här med beröm och klander med en klackspark. Under granskningsarbetet fick vi ju höra vilka osjälvständiga medlöpare vi var till regeringen. I Expressen utnämndes jag till kandidat lämplig för en post som minister i ett lojalitetsdepartement. Det är väl så att vi får försöka att göra bedömningar i fråga för fråga. I ansvarsfrågan har vi i utskottet haft att utgå från massmediekommitténs och yttrandefrihetsutredningens förslag till lösningar. I propositionen, som i stort sett följer partiöverenskommelsen i massmediekommittén, betonas dock att ändringar kan aktualiseras i samband med beredningen av förslagen om yttrandefrihetsgrundlag. Utgångspunkten för denna har ju varit att i största möjliga utsträckning för olika medier kunna synkronisera reglerna när det gäller beivrande av yttrandefrihetsbrott. De båda kommittéerna har kommit till samma slutsats — det vill jag gärna understryka —i fråga om att det måste skapas möjligheter för ingripanden och även i fråga om i vilka fall sådana ingripanden skall kunna ske. Det gäller företeelser som våldsframställningar och pornografiska skildringar. Vidare har ifrågasatts ingrepp mot program som ger uttryck för rasdiskriminering och hets mot folkgrupp. Konstitutionsutskottet har i samband med behandlingen av förslag om åtgärder mot videogram med våldsinslag principiellt uttalat sig för att skydda barn och ungdomar mot skadeverkningar av våldsframställningar. Att införa ett dylikt skydd var enligt utskottet uppenbarligen ett sådant särskilt viktigt skäl som enligt 2 kap. 13 § första stycket regeringsformen får föranleda begränsningar i yttrandefriheten. Utskottet delar alltså så långt föredragande statsrådets uppfattning att ingripanden får göras i de i propositionen omnämnda fallen. Däremot innebär utskottets ställningstagande, som andra talare här har varit inne på, att man förordar en annan metod då det gäller förfarandet vid eventuella ingripanden. Det betonas med eftertryck att det inte kan anses tillfredsställande att ett administrativt organ — kabelnämnden — får befogenhet att återkalla sändningstillstånd eller meddela sändningsförbud på grund av programmens innehåll. Som sin principiella uppfattning uttalar utskottet att sådana frågor bör prövas i yttrandefrihetsrättslig ordning, huvudsakligen i enlighet med yttrandefrihetsutredningens förslag. Som en konsekvens av vårt ställningstagande uppskjuter vi till hösten behandlingen av dels hela ansvarighetspropositionen från justitieministern med följdmotioner, dels de delar av lagen om lokala kabelsändningar som rör ingripanden på grund av programmens innehåll. Avsikten är att utskottet skall hinna med en omarbetning av lagförslagen i så god tid att lagstiftningen i dess helhet enligt de ursprungliga planerna skall kunna träda i kraft den 1 januari 1986. Jag delar bl.a. Anders Björcks uppfattning att det är värdefullt att vi i det här landet, i motsats till vad som är fallet i många andra länder, får en lagstiftning till stånd, när utvecklingen på detta område börjar få en större omfattning. Det är således värdefullt att ha en lagstiftning. Inte minst har vi massmediekommittén att tacka för det förarbete som denna gjort. I betänkandet — det gäller då inte ansvarsfrågan — ansluter man sig helt till propositionen. Det innebär ett fullföljande av den partiöverenskommelse — bl.a. Anders Björck och Sven-Erik Nordin deltog — som träffades i massmediekommittén. Jag vill deklarera att det är min uppfattning — Anders Björck talade ju här om den tidspress som varit — att de reservationer som har framförts i många fall berör detaljfrågor. Men också vissa principiella skiljelinjer framträder i synen på massmediepolitiken. Det gäller särskilt reklamfrågan. De borgerliga partierna är ense enbart på en punkt, nämligen om ett avståndstagande när det gäller sanktioner mot reklaminnehåll i satellitsändningar. Inte heller regeringen eller utskottsmajoriteten är beredda att förorda ett förbud. Men i samband med behandlingen av lagförslaget i höst får frågan om införande av vissa restriktiva bestämmelser övervägas. Beträffande reklamförbud i egensändningar följer centern sin linje och förordar en begränsad försöksverksamhet, medan moderaterna och folkpartiet fullt ut släpper in reklamen i kabel-TV. Gentemot dessa ställningstaganden — som, åtminstone vad gäller centern, innebär ett avsteg från tidigare intagen ståndpunkt — hävdar utskottsmajoriteten nu, liksom tidigare, att reklam bör hållas borta från radio och television. Skälen härtill har redovisats i många sammanhang, även i propositionen. Skälen är följande: effekterna för dagspressens annonsintäkter, risken för otillbörlig påverkan från reklamintressen på programverksamheten samt ogynnsamma verkningar från konsumentpolitiska utgångspunkter. I de motioner från vpk som här har behandlats och berörts framförs litet skilda synpunkter — en del av intresse, andra av mindre intresse enligt min mening. Men vad gäller de delar där de kulturpolitiska synpunkterna beträffande medieutvecklingen berörs tycker jag — och det har både kulturutskottet och konstitutionsutskottet framhållit — att man kan säga att vi har kommit till slutsatsen att de flesta kraven är tillgodosedda och att det inte finns någon anledning för riksdagen att göra några särskilda uttalanden. Jag vill understryka de synpunkter som majoriteten i både kulturutskottet och konstitutionsutskottet har framfört i detta sammanhang.

Just med tanke på tidspressen har vi från majoritetens sida ansett det vara rimligt att i samtliga fall följa den avvägning som har gjorts i massmediekommittén. Denna avvägning har statsrådet följt och den grundar sig på en enhällig utredning.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

Herr talman! Jag måste få replikera på Olle Svenssons inlägg vad avser reklamfrågan. Det är faktiskt så att vi haft en försöksverksamhet under innevarande och delar av föregående år. Försöken har ägt rum på ett antal platser. Jag skulle vilja fråga Olle Svensson vilka slutsatser han drar av försöken. Det är ju en genomgående uppfattning att kabel-TV har visat sig vara dyrbart. Det har inte varit möjligt att finansiera det hela, och flera av försöken lades ned långt tidigare än man hade beräknat. Vad vi nu gör, herr talman, är att vi bygger upp ramen för den framtida kabel-TV-verksamheten, men det finns anledning att fråga: Varmed skola vi betala, för att citera en känd sång. Jag vill rikta en direkt fråga till Olle Svensson som den socialdemokratiske utskottsrepresentanten här: Hur tror han och hans partivänner att det skall vara möjligt att finansiera en svensk kabel-TV-verksamhet med svenska program, om icke reklam tillåts? Eftersom Olle Svensson vill förbjuda reklam blir min direkta fråga till Olle Svensson: På vilket annat sätt tänker sig socialdemokraterna att programverksamheten faktiskt skall betalas? Herr talman! Jag tror det är viktigt att vi får ett konkret svar på den frågan här och nu, därför att det är möjligt att Olle Svensson och hans partivänner har andra finansieringsformer i bakfickan, som ingen av oss tidigare har hört talas om.

Herr talman! Olle Svensson fäste sig i sitt anförande vid att det skulle ha skett en viss glidning i centerns uppfattning beträffande reklam i egensändningar. När det gäller den utifrån kommande reklamen hade Anders Björck, jag och Levin gemensam reservation. Det bör påpekas att det har gått ett år sedan utredningen lades fram. Massmediekommittén fick tyvärr inte arbeta på så sätt att den kunde följa de pågående försöken så långt att några bestämda slutsatser kunde dras av dem. Den försöksverksamheten har sedan fortsatt och lett till en, som jag bedömer det, ganska intressant omsvängning från dagspressens sida. För ett år sedan var dagspressen nästan helt enig om att reklaminslag, både i riksprogram och i lokala egensändningar i kabel-TV, skulle drabba dagspressen. I dag är man inte alls lika säker på detta. De dagstidningar som har deltagit i de lokala kabel-TV-försöken är för sin del helt på det klara med att om man skall kunna fortsätta att bedriva sändningsverksamheten och om vi skall kunna ge något utbud vid sidan av Sveriges television, som ju inte går ner till lokal nivå, måste det skapas ekonomiska förutsättningar för detta. De kan, enligt dem som har sysslat med frågan, inte skapas på annat sätt än att man får ta till reklamintäkter. Anders Björck ställde en fråga till Olle Svensson, och jag kan upprepa den också: Vad finns det för andra, hemliga möjligheter? Ja, det stod faktiskt i propositionen att man tänkt sig att kabelnämnden skulle ta in avgifter från dem som fått koncessioner och sedan dela ut pengar till den lokala verksamheten. Så står det, men var och en klok läsare har helt klart för sig att om det blir något flöde i den andra riktningen, så är det småpengar och ingenting annat. Därför tycker jag att det vore skäl att dra slutsatser av utvecklingen och framför allt att våga sig på att pröva hur det hela slår ut. Sedan kan man fatta ett beslut med bättre samvete.

Herr talman! Det är en ganska viktig principiell fråga som här tas upp: Hur skall kabel-TV bli ett positivt inslag i det svenska massmediesamhället? Man får inte glömma, när man hänvisar till regeringsformen, att där finns också bestämmelser om informationsfriheten — det gäller också att garantera människorna ett så bra utbud som möjligt. I propositionen finns varningar för en utveckling som innebär att verksamhetens lokala karaktär suddas ut och att man får in i stort sett centralt utsända program. Jag kan åberopa erfarenheter från Finland. Vi är inte ett dugg intresserade av att följa t.ex. vad kommunfullmäktige sysslar med, sade man där, för det är det ingen människa som tittar på, utan vad vi är intresserade av är att köra vidare med filmer av olika slag. Det är viktigt med de garderingar som görs i förslaget, för att se till att de lokala kanalerna får ett innehåll som är värdefullt utifrån utgångspunkten att de lokala programmen skall komplettera det övriga utbudet. Kritikerna säger att det händer ingenting om man inte släpper till reklammedel. Jag förde en debatt med Karin Ahrlands partivän Manne Ståhl på 1950-talet, när TV skulle införas. Jag hade nämligen skrivit en broschyr om TV alldeles efter det att TV-utredningens förslag hade kommit. Han påstod att socialdemokraterna skulle sätta käppar i hjulen för televisionens utveckling i och med att vi inte ville tillåta reklam i TV! Det blev en snabbare TV-utveckling i Sverige än i något annat land. Även färg-TV-utvecklingen gick snabbare. Det patentmedel ni alltid pekar på, reklamen, behövdes inte. Sedan vill jag fråga Sven-Erik Nordin om han verkligen är beredd att ställa sig på Anders Björcks sida och påstå att reklam är det medel man har för att finansiera de här sändningarna. I så fall går Sven-Erik Nordin mot sin egen reservation. I reservation 9 finns ett förslag om försöksverksamhet, och sedan står det: ”Med detta förslag har utskottet inte slutgiltigt accepterat reklam som finansieringskälla. Resultaten från en försöksverksamhet av det slag utskottet förordat kommer att utgöra ett värdefullt underlag — — . "” Reservanterna, av vilka Sven-Erik Nordin är en, behöver försöksverksamheten för att komma till beslut. Han ställer där inte upp på de tvärsäkra omdömen som Anders Björck kommer med i finansieringsfrågan.
Herr talman! Olle Svensson svarade inte på min fråga: Hur skall vi i fortsättningen betala de svenska kabel-TV-programmen? Jag vill därför upprepa: Har ni på socialdemokratiskt håll några hemliga finansieringskällor, eftersom ni inte vill tillåta reklam? Försöksverksamheten har ju klart visat att det inte går att finansiera svenska kabel-TV-program med hjälp av abonnemangsavgifter. De svenska hushållen slänger inte fram en tusenlapp per år eller vad det kan handla om för att se lokala TV-program några timmar i veckan eller vad det nu kan vara fråga om. Det tillåter inte hushållens ekonomi. Om man inte har reklam som intäktskälla, måste man hitta på någonting annat. Herr talman! Jag brinner av nyfikenhet att få höra hur Olle Svensson har tänkt sig den här finansieringen. Om man inte får reklam — jag talar nu om reklam i svenska program — vad kommer att hända då? Det vet vi redan. Just nu håller man nämligen på att kabla upp landet. HSB, Riksbyggen och andra är verkligen på bettet. Men i dessa kabelnät sänds inga svenskproducerade program att tala om. Där sänds utländska satellitprogram med utländsk reklam. Det handlar om rena satellitkabel-TV-nät. Det är naturligtvis inte så tokigt det heller ur konsumenternas synpunkt. Men man skall då inte komma och påstå att man med den här kabelpolitiken gynnar och främjar svensk produktion av svenska program. Det är icke sant. Man gynnar utländsk TV-satellitverksamhet och inget annat. Jag undrar om detta verkligen var socialdemokraternas avsikt. Det går inte att blunda för realiteterna. Herr talman! Vi må ha olika känslor för eller mot reklam — det finns starka emotionella uppfattningar i den här frågan. Men vi måste ändå vara hederliga och säga som det är, nämligen att man inte kan låta svenska folket betala så mycket som det behövs i abonnemangsavgifter för att få svenskproducerade program. Jag upprepar än en gång min fråga till Olle Svensson: Vill socialdemokraterna att kabel-TV skall bli en satellitkabel-TV, eller vill socialdemokraterna bidra till att den skall bestå av kvalitativt goda svenska lokalt producerade program?
Herr talman! Skillnaden mellan Olle Svensson och mig består i att jag i dag inte är beredd att principiellt acceptera reklam i egensändningarna för framtiden. Men jag är inte rädd att göra ett försök. Men det törs inte Olle Svensson. Han tar på sig skygglapparna. Om han är därtill kommenderad eller om han har en övertygelse lämnar jag därhän. Men han vill inte ens göra ett försök. Jag undrade i mitt inledningsanförande vad man är rädd för. Slår det illa ut är det ju ändå bara ett försök. Är man rädd för att det skall slå väl ut? Jag ställde några frågor om ytterligare argument mot reklam. Då mumlade Olle Svensson något i skägget om att reklam kan skapa ett beroendeförhållande. Nåväl: Låt oss då slå fast att reklam tillhör informationsrättigheterna. Reklam i form av annonser har vi ständigt mött i tidningarna. Jag tror inte att förre chefredaktören för Folket, Olle Svensson, någonsin har känt sig särskilt beroende som publicist, trots att Folket har innehållit åtskilliga sidor med annonser.
Herr talman! Säkert kommer Sven-Erik Nordin vid den stundande stämman med centerpartiet att få föra en ganska allvarlig debatt kring det som tidigare varit centerpartiets linje, nämligen att man inte behöver släppa in reklam i radio och TV, eftersom det finns möjligheter att på annat sätt skaffa underlag för verksamheten. Jag vill betona att vad vi här nu lägger grunden till är en lagstiftning som berör radiooch TV-sändningar i kabelnät. och vi har stora möjligheter att pröva olika lösningar när det gäller finansieringen i framtiden. å Jag har en mycket stark känsla av att man vid sidan av Sveriges Radios verksamhet, som har speciella förpliktelser enligt avtal, öppnar ett friare marknadsutbud. Då tror jag nog att man bör pröva svenska folkets intresse för detta, eftersom det är svenska folket som får betala för detta, oberoende av om det blir reklam i TV i dessa kabelnät eller ej. Det är inget tvivel om den saken. Den finansieringen är ingenting som erbjuds gratis. Och om man släpper in ett friare system, så kanske det inte är så dumt att också ställa krav på dem som vill ha det och skall bestämma utvecklingen av det, om de är beredda att betala för den utvecklingen. Man vill kanske ta det litet lugnt i början. Vad är det för skada med det i så fall?

Herr talman! Satellittekniken är inte ny. Det är däremot tillgången på satellitkapacitet för att sända TV-program. Först för några år sedan blev det klart för en större allmänhet att kommunikationssatelliterna, som intill dess hade använts för kommunikation mellan TV-företag, också skulle komma att användas för att förse allmänheten med TV-program. I dag finns det fyra eller fem satellitprogram som kan ses i Sverige, och före årsskiftet kan det vara fråga om ett dussin. Inte heller kabelnät är någon ny företeelse. I många länder i Europa har man sedan länge kabelnät för att förse sig med grannländernas attraktiva TV-program. För Sveriges del har intresset för att anlägga kabelnät väckts först med satelliterna, eftersom kabelnät är en förutsättning för att hushållen skall kunna ta emot program som kommer från kommunikationssatelliter. Kabelnäten ger emellertid inte bara möjlighet att sända satellit-TV utan också möjlighet att sända lokala radiooch TV-program. Kabelnäten ger alltså nya möjligheter för lokal kommunikation, vilket ju kan visa sig värdefullt för information och opinionsbildning. När ett massmedium växer fram så snabbt som satellit-TV och kabel-TV har gjort, är det svårt både för lagstiftare och för allmänhet att hänga med i svängarna. Under det första skedet kommer många olika idéer fram. Många företag kastar sig in i jakten i förhoppning om att kunna skapa sig förtjänster. Risken är stor att utvecklingen under en sådan första period kommer in i banor som kan visa sig mindre önskvärda och som det kan ta lång tid att rätta till. Jag vill i det sammanhanget gärna påminna om att förutvarande statssekreteraren Bert Levin en gång en artikel i den här frågan påminde om att vi med denna teknik ger oss in på ”elektronikens motorvägar”. Jag tror att han har rätt i det. Det är ganska naturligt att motorvägar kräver trafikregler. Man måste ha andra föreskrifter för trafik på motorvägar än man har när det gäller att ge sig ut på skogspromenad. Det är det som det handlar om när vi diskuterar regelsystemen för satellitmottagning och sändning över kabelnät. Det var alltså nödvändigt att snabbt få fram regler för en verksamhet som var under etablering. Det var viktigt att få erfarenheter genom en begränsad försöksverksamhet. Parallellt med att massmediekommittén utarbetade sitt lagförslag har det alltså pågått försöksverksamhet med satellitmottagning och egensändning i kabelnät. Den proposition som nu har framlagts kommer i ett tidigt skede av utvecklingen inom satellitoch kabelområdena. Jag har i propositionen understrukit att den fortsatta utvecklingen är svår att förutse och att de regler som nu beslutas därför kan behöva ändras efter relativt kort tid. Men jag återkommer till att även om det är en i någon mån provisorisk lagstiftning som vi måste ta ställning till, så är det nödvändigt att den antas eftersom vi kommer in på elektronikens motorvägar. De föreslagna reglerna har två huvudsyften. Det första huvudsyftet är att de skall säkerställa att det nya mediet kabel-TV blir tillgängligt för olika grupper som vill använda det — att kabelnäten verkligen förstärker yttrande frihet och informationsfrihet. En del av dem som har diskuterat detta har bara sett det som en fråga om att ge nätbyggare möjlighet att tillhandahålla nät. Det vore ungefär som att sätta upp en brevlåda i hyreshuset och låta fastighetsägaren ensam ha tillgång till nyckeln. Det är faktiskt viktigt att man garanterar att breven kommer fram till sina mottagare. Det är det som är skälet till att det regelsystem föreslås som vi föreslår i denna proposition. Det andra huvudsyftet är att bygga upp en spärr mot ett programinnehåll som vi inte vill ha i radio och TV och inte heller i film och videogram. Därför finns det regler om rashets, våld och pornografi. Den som sänder program med ett sådant innehåll skall kunna mista sändningstillståndet. För satellitprogram skall man kunna förbjuda fortsatt vidaresändning. Massmediekommittén, den utredning som föregick propositionen, hade representanter för fyra partier i riksdagen. De hade naturligtvis i olika stycken skild syn på de frågor som kommittén skulle behandla. Jag tyckte emellertid att det var mycket glädjande när betänkandet lämnades och jag kunde komma fram till att kommittén var enig på alla punkter utom när det gällde reklamen. Jag har också när propositionen utarbetats tagit hänsyn till den enigheten och de förslag som massmediekommittén har lagt fram. Vilka var det då som ingick i massmediekommittén? Ja, det var Anders Björck, Sven-Erik Nordin, förutvarande statssekreteraren Bert Levin, från socialdemokratiskt håll Leif Andersson, Georg Andersson och Yvonne Sandberg-Fries. Jag blev något förvånad, när jag mötte reaktionen från de borgerliga partierna när lagförslagen lades fram. Förslagen till åtgärder mot sändningar som innehöll våld, pornografi och hets mot folkgrupp hade faktiskt deras egna representanter i kommittén ställt sig bakom. Nu utmålades dessa förslag plötsligt som grova hot mot yttrandefriheten. Jag respekterar Sven-Erik Nordins uppfattning. Jag respekterar Anders Björcks uppfattning. Men jag är mycket tacksam om jag kan få hjälp med att få uppgift om vilken av uppfattningarna jag skall respektera. Är det den ni hyser i dag, eller är det den ni hyste i går? Faktum är ju att ni har era namn på det betänkande på vilket detta förslag bygger. Anders Björck sade i sitt inlägg att man blev ense i massmediekommittén därför att man hade tillräcklig tid på sig. Det skulle möjligen tyda på att det var den förra uppfattningen som var den fasta. Men jag har ingen anledning att invända mot att en ledamot av riksdagen ändrar sig. Jag kan ju konstatera att Bert Levin inte finns i riksdagen. Jag förutsätter alltså att det är Karin Ahrland som har omvänt Anders Björck och Sven-Erik Nordin från den uppfattning som Bert Levin sannolikt hade provocerat dem att inta i den uppgörelse man kom fram till i kommittén förra året. Jag har som sagt ingen anledning att förebrå en ledamot för att han ändrar uppfattning. Det är rimligt att man gör under en sakbehandling, men jag tycker att jag har en viss anledning att fråga hur man, om man nu gör detta, kan rikta en mycket grov kritik mot den uppfattning som man intog året innan utan att med ett ord förklara att man då var beredd att inta den uppfattningen och ställa sig bakom förslaget. Faktum är ju att förslaget är framlagt mot bakgrund av en enig kommitté. Jag ser detta snarast som ett uttryck för en iver och en oro inför den stundande valrörelsen, där de borgerliga partierna desperat söker profilera sig inför väljarna. Jag hoppas alltså att denna punkt skall vara undantaget. Jag kan konstatera att konstitutionsutskottet i övrigt i huvudsak har ställt sig bakom principerna när det gäller de frågor som anges i propositionen. Man förordar ett koncessionssystem för kabel-TV. Man anser också att brott mot förbudet mot våld, pornografi och rasdiskriminering i programmen skall kunna leda till ingripanden mot fortsatt sändning. På en punkt avviker utskottets uppfattning från den som kommer till uttryck i propositionen. Det gäller proceduren för besluten, och den frågan får vi diskutera vidare i höst. Vi får också tillfälle att i höst diskutera frågan om åtgärder mot reklam i programmen. Jag skall beträffande reklamfrågan nöja mig med att påpeka i synnerhet för Sven-Erik Nordin, att begränsning för utifrån kommande reklam i satellitsändningar inte är någonting som Sverige som reklamfritt TV-land har haft anledning att särskilt intensivt diskutera. Den diskussionen förekommer över hela Europa. Man för den mest frenetiskt i de länder där man har reklamfinansierade TV-företag. Där funderar man över hur man skall kunna säkerställa sina egna nationella reklam-TV-företags affärer gentemot den reklam som kommer utifrån och är direkt riktad till det egna landet. Det berättas att i varje fall ett av de länder som tar emot Sky Channel — denna reklamfinansierade kanal — som villkor för att ta emot dess program har ställt upp att man inte tar emot annonser som riktar sig till det egna landets publik, eftersom det skulle kunna störa reklam-TV-företagets affärer. När det gäller övriga reservationer kan jag konstatera att de borgerliga partierna i stort sett har gått tillbaka till de ståndpunkter som de förfäktade i kommittéarbetet. Moderaterna och folkpartiet vill försvaga inflytandet för kommuner och boende. Man vill alltså göra rent hus med de regler som syftar till att säkerställa egensändningarnas lokala karaktär. Man kan göra dem i stort sett till rikstäckande reklamkanaler i kabelnätet. Vi är angelägna om att få möjligheter till en lokal kabelverksamhet. Centerpartiet går inte riktigt lika långt på den här vägen, men ståndpunkterna stämmer väl överens med den iakttagelse som man kan göra beträffande de borgerliga partierna i dag, nämligen att de ser kommunikationsmöjligheter företrädesvis som handelsvaror och människor företrädesvis som objekt för marknadsföringskampanjer. Möjligen bör yttrandefrihetsdiskussionen ses också i det perspektivet.
Herr talman! Sedan massmediekommittén framlade sitt betänkande har vi haft en försöksverksamhet med kabel-TV. Yttrandefrihetsutredningen har kommit med sina förslag på området, vi har haft en omfattande remissomgång och lagrådet har granskat förslaget. Menar verkligen Bengt Göransson att vi icke skulle ta någon hänsyn till dessa fyra faktorer inför utskottsbehandlingen och därigenom frånhända oss varje möjlighet att ändra på förslaget? Sanningen är ju den att även regeringen på ett flertal punkter har ändrat i massmediekommitténs förslag — jag skall inte ta upp tiden med en uppräkning härav — bl.a. under intryck av kritik framförd under remissomgången, i samband med lagrådsgranskningen osv. Jag vill vidare understryka, herr Göransson, att någon grov kritik i varje fallinte från mitt håll har riktats mot propositionen. Däremot har vi haft olika uppfattningar i en del frågor, och det är alldeles naturligt att så är fallet. Men jag vill ändå understryka att det icke är rimligt att ett riksdagsutskott, på grund av allvarliga förseningar i kanslihuset, får en dryg vecka på sig att diskutera invecklade massmediala frågor med en mycket komplicerad yttrandefrihetsjuridik. Jag menar att det säkerligen hade funnits möjligheter att komma överens på ytterligare punkter, om vi hade haft tid för detta. Att vi nu icke hade det kan sannerligen icke konstitutionsutskottet lastas för, utan ansvaret härför ligger helt och hållet på regeringen.

Herr talman! Låt mig först säga att jag uppskattar att kulturministern gör oss glädjen att vara närvarande i den debatt där vi behandlar denna proposition. Han är onekligen berörd av debatten, eftersom han skrev de tilläggsdirektiv som massmediekommittén hade att följa. Man måste ju vara trogen de givna direktiven, även om den egna uppfattningen inte till alla delar överensstämmer med de tankar som genomsyrar direktiven. Kulturministern ställer en del konstiga frågor. Jag skall lyssna, säger han, men skall jag lyssna på uppfattningen från i går, den som kommittén hade, eller på den som framförs i dag? Ja, lyssna i tur och ordning! Jag tycker att kulturministerns inlägg vittnar om ett statiskt tänkesätt, som man absolut inte skall ha i dessa frågor. Man kan ha ett statiskt tänkesätt när det gäller att hävda yttrandefrihetens grundsatser, men inte när man skall möta en teknisk utveckling och inte heller när det gäller att möta en kraftfull remissopinion. Den måste vi som politiker lyssna till, oavsett om vi är riksdagsledamöter eller om vi är statsråd. Mitt goda råd till kulturministern — så länge han nu sitter på denna post — är att han skall lyssna på opinionen. Se också till att enmansutredaren får litet vidare direktiv, för att vi skall få ett tillräckligt gott underlag för den reklamdebatt som vi kommer att föra längre fram i tiden. Jag har inte lyckats locka kulturministern till någon djupare debatt i den här frågan, men jag vill påpeka en sak. Det är lätt att säga: Nu lagstiftar vi om den utifrån kommande reklamen, men kom ihåg att denna lagstiftning bara gäller kommunikationssatelliterna! Det som kommer från direktsändande satelliter — de kan finnas här om ytterligare ett år — kan vi inte lagreglera, därför att det är rundradiosändningar, och dem skall vi ju inte stoppa. Vad är det för konsekvens i att det inte skall krävas koncession för kabelsändningar som når högst 50 hushåll men att bilan faller och det krävs koncession om det är fler än 50 hushåll?
Herr talman! Kulturministern åberopar folkpartisten Bert Levins tal om elektronikens motorvägar som kräver regler. Ja, det krävs vissa regler för kabel-TV också. Vi har i och för sig inte haft någon invändning mot att det kommer en lag. Tvärtom kan jag ställa upp och säga att det är mycket bra att vi får en lag i god tid, så att vi inte blir överkörda när allt redan finns här och vi skall lagstifta i efterhand. Men, herr talman, det är fråga om vilka regler man har både för motorvägar, skogsbilvägar och vanliga vägar. Vi har i folkpartiet inte uppskattat vissa av reglerna i regeringens lagförslag — det är vad det handlar om. Bengt Göransson frågar om det är jag som har övertalat de två andra herrarna i kommittén att ändra ståndpunkt. Jag skall erkänna att jag i så fall inte har behövt arbeta hårt, mycket och länge — det fanns för övrigt inte tid till det. Jag kunde däremot mycket saktmodigt — så saktmodigt som jag nu kan — hänvisa till folkpartiets partimotion, där det t.o.m. fanns ett lagförslag.

Herr talman! Det är uppenbart att både Anders Björck och Sven-Erik Nordin har vissa bekymmer med sin ändrade ståndpunkt. De förebrår regeringen för propositionen och för den pressade tidsram som utskottet har haft, och det kan jag beklaga. Jag vill emellertid erinra om att den proposition som lades fram byggde på ett enigt förslag från massmediekommittén, utom på någon punkt där vi visste vad vi hade för reservation och ståndpunkterna då var väl kända. Lagrådsremissen var också känd till sitt innehåll på ett tidigt stadium. Innehållet har alltså varit bekant. Låt mig också peka på att massmediekommitténs förslag inte kom före yttrandefrihetsutredningen, utan det kom efter. Man kände till yttrandefrihetsutredningens förslag vid den tidpunkt då massmediekommittén enades om sina ställningstaganden. Också detta är viktigt att känna till. Sven-Erik Nordin löser problemet för sig på ett för honom mycket enkelt sätt. Han hänvisar beträffande sina ståndpunkter i massmediekommittén till att han kände en förpliktelse att vara trogen mot direktiven — förmodligen mot de förhoppningar om resultatet av utredningen som regeringen kunde hysa med anledning av de direktiven. Han hänvisar i övrigt till protokollens datering, som han anser att jag skall kontrollera. Man skall alltså läsa hans uppfattningar i tur och ordning men uppenbarligen inte förutsätta att han står fast vid någon ståndpunkt.
Herr talman! Det är en stor skillnad i tonfall mellan utskottets talesman Olle Svensson och kulturministern. Olle Svensson har uttryckt sin glädje över att vi har kunnat bli eniga på den grund som massmediekommittén lade. Kulturministern visar, milt sagt, dåligt humör och är argsint över att det har skett vissa förändringar. Det här får man väl göra upp inom socialdemokratin. Men jag tycker nog att Olle Svenssons sätt att närma sig problemet är betydligt mer konstruktivt för ett fortsatt samarbete om frågorna än kulturministerns. Vi har ändå lyckats enas på en rad väsentliga punkter i detta mycket viktiga lagförslag, och jag uttryckte i inledningen till mitt anförande en stor glädje över detta. Bengt Göransson kan inte rimligen mena att man inte skulle ta någon hänsyn till den debatt som följde på yttrandefrihetsutredningens betänkande, till remissomgången eller till lagrådsremissen, där vi, om jag minns rätt, fick ett 35-sidigt yttrande med en lång rad synpunkter och en på vissa punkter stark kritik mot förslaget. Så lätt får man inte handskas med lagrådsremisser. Då kan vi lika väl avskaffa den typen av granskning. Mot bakgrund av alla de synpunkter som lämnats måste det väl ändå vara rimligt att utskottet får göra åtminstone några markeringar, i all synnerhet som vi hade bara en dryg vecka på oss att resonera om det hela. Jag tycker faktiskt inte det är särskilt anmärkningsvärt. Jag tycker inte heller att-man skall moralisera. Som det har understrukits satt jag i massmediekommittén, och jag kommer ihåg en överenskommelse som vi under påsken förra året träffade med socialdemokraterna och som den 6 juni, för exakt ett år sedan, revs upp av socialdemokraterna. De hoppade av under buller och bång, men dess bättre återgick de till utgångspunkten någon månad senare, när vi hade fått litet mera tid på oss. Men visst händer det när det gäller den här typen av frågor att man faktiskt måste ta hänsyn till den sakbehandling av ärendet som skett.

Herr talman! Kulturminister Göransson trodde att jag och Anders Björck hade bekymmer med våra ståndpunkter. Det har vi minsann inte, men det har kanske kulturministern. I så fall tycker jag till att börja med att han har det i onödan, eftersom det i huvudsak är massmediekommitténs betänkande som kammaren kommer att besluta om i kväll. Propositionen grundar sig ju till stora delar på det betänkandet. Jag tycker att kulturministern skall vara nöjd med det öde som propositionen har fått. Men jag börjar förstå var skon klämmer. Men foten i den sko som klämmer är snarast socialdemokratisk, för jag förstår att det inte kändes så muntert att uppleva att konstitutionsutskottets socialdemokrater, centerpartister, folkpartister, moderater och, som jag tror, också vpk-are körde över kulturministern på en punkt, beroende på en stark remissopinion. Jag trodde faktiskt inte att kulturministern skulle bli ledsen för den sakens skull. Men, ledsen eller inte: Överkörningen var nödvändig.
Herr talman! Jag, som inte var med i massmediekommittén, noterar att statsrådet talar väldigt mycket om mässmediekommitténs förslag. Jag tycker det är viktigare att vi här i riksdagen talar om propositionen och utskottets betänkande. Det finns absolut ingenting, herr talman, som tvingar ett statsråd i en svensk regering att svälja ett kommittéförslag, oavsett om det är enhälligt eller inte. Det är klart, Bengt Göransson, att det inte är så roligt att bli överkörd av riksdagen eller av sina egna. Men när det gäller en sådan här principiell fråga tycker jag att det är bättre att kulturministern sväljer den förtreten och i stället tänker på att yttrandefriheten har kommit ett steg framåt.

Herr talman! Anders Björck beklagar att jag är argsint, Sven-Erik Nordin att jag är ledsen. Karin Ahrland hade ytterligare någon beskrivning av min sinnesstämning, men jag missade i hastigheten att notera den. Låt mig säga att jag inte är irriterad över att kunna notera förändringar i ett utskottsbetänkande. Det är emellanåt nödvändigt att man gör sådana förändringar. Men jag måste ändå erkänna att jag känner förvåning och en viss irritation. Jag beklagar, Anders Björck, om den irritationen ger intryck av att vara argsinthet — vilket kanske är att ge den alltför stor betydelse. Jag känner förvåning och en viss irritation över att ledamöter av massmediekommittén — dessutom med förankring i konstitutionsutskottet — vilka har satt sina namn på ett betänkande, som lämnas till utbildningsdepartementet och som vi låter ligga till grund för en proposition på grundval av de uttalanden de har gjort, inte med ett ord förklarar vad det är som har fått dem att ändra sig. Tvärtom framställer de det föredragande statsrådet som ett hot mot yttrandefriheten, vilket de skulle ha undanröjt genom sitt modiga agerande i konstitutionsutskottet. Därav kommer min irritation. Nu har jag noterat att Anders Björck emellanåt har en förmåga att agera på det här sättet. Jag fick in ett förslag om betal-TV, vilket han såsom ledamot av Sveriges Televisions styrelse hade tillstyrkt men i en annan kapacitet sedan underkänt.

Herr talman! Till det här betänkandet finns det också ett yttrande från kulturutskottet. Det var närmast utifrån detta som jag tänkte komma med några kommentarer. Konstitutionsutskottet har i många avseenden ställt sig bakom kulturutskottets yttrande och hänvisat till detta. Från konstitutionsutskottet har man helt naturligt både i betänkandet och i debatten tryckt mycket starkt på yttrandefriheten som något grundläggande. Detta har vi också gjort i kulturutskottet. För oss är emellertid yttrandefrihetsmålet det första av de kulturhistoriska målen. Vi har tyckt att det har varit mycket viktigt att man ser till samtliga de kulturpolitiska målen när man tar upp kabel-TV utbyggnaden och konsekvenserna av den förändring av kulturoch mediesituationen som detta kommer att innebära. I vårt yttrande finns samtliga mål uppräknade. Jag vill särskilt trycka på målet som gäller eftersatta gruppers behov och målet som gäller konstnärlig och kulturell förnyelse. Jag tror att dessa är mycket relevanta när man får en ny mediesituation, där kanske helt andra kvalitetsaspekter blir aktuella. Båda utskotten har tryckt på Sveriges Radios och Sveriges Televisions public service-funktion och på kravet att denna måste kunna säkerställas. Kulturutskottet har också uttryckt att det är viktigt att man kan ställa höga kvalitetskrav på Sveriges Television, för att man där skall kunna hävda sin ställning och slå vakt om det svenska språket och den svenska kulturella identiteten. Samtidigt vet vi att vi kommer att få in väldigt många program av varierande kvalitet.

Det har skett i samband med diskussioner om den svenska televisionens program. Nu tycker man att samma principer och samma ställningstagande bör beaktas och bevakas när vi får in andra program. Jag är litet oroad av att man nu accepterar lagförslaget, men skjuter på ställningstagandet till hur själva modellen för detta skall se ut. Betänkandet klargör att det kommer ett förslag till hösten. Jag tror det är viktigt att detta förslag under alla förhållanden garanterar att det inte blir alltför långdragna prövotider. Annars hamnar vi i samma situation som när det gäller närradioverksamheten. Under överklagningstiden har man kunnat fortsätta att sända program som fällts. Därmed har hos allmänheten skapats en osäkerhet om förmågan från myndigheterna att vidta vissa åtgärder, som anses ha hävd i den svenska rättstraditionen. Jag tror det är oerhört viktigt att vi försöker att där gardera en linje. Jag skulle också vilja trycka på att vi fortfarande inte tagit ställning för att behandla alla olika medier lika. Det är viktiga aspekter som skiljer olika medier åt. Genomslagskraften skiljer. Tillgängligheten kommer i hög grad att vara olika. Det kommer att dröja lång tid innan vi får en någorlunda rikstäckning på kabel-TV-utbyggnaden — den kanske aldrig blir helt täckande till alla hushåll. Kostnadsaspekterna har många talare varit inne på, och kostnaderna är naturligtvis avsevärda. Jag tycker också det är viktigt att man slår vakt om och garanterar den lokala karaktären. Folkpartiet ställer sig bakom majoritetsyttrandet i kulturutskottet, där vi slagit fast en räckvidd på fem kilometer just för att slå vakt om den lokala karaktären. Jag tycker det är litet anmärkningsvärt att man när det gäller detta medium går så helt ifrån värnet om att de lokala kabel-TV-sändningarna skall ha lokal karaktär.

Herr talman! För att det inte skall råda någon tvekan om vad konstitutionsutskottets förslag innebär skall jag be att få citera att vi när det gäller förfarandet vid ingripande säger att det kan ”inte anses tillfredsställande att ett administrativt organ, kabelnämnden, får befogenhet att återkalla sändningstillstånd eller meddela sändningsförbud på grund av programmens innehåll. Utskottets principiella uppfattning är att sådana frågor bör prövas i När vi nu skjuter detta till hösten innebär det att utskottet kommer att ha ”möjlighet att överväga ändringar i ansvarighetsreglerna i enlighet med de nyss angivna principerna”.

Herr talman! Den här frågan kom upp litet oväntat för mig efter endast en bordläggning. Jag har bara några få minuter på mig att tala. Det kan se ut som en mycket liten fråga. Vi har nyss haft uppe två viktiga frågor från KU om riksdagens arbetsformer och om kabel-TV-sändningar. Nu kommer här plötsligt ett till synes mycket enkelt och oskyldigt förslag om överlåtelse av Strömparterren till Stockholms stad. Med anledning av förslag 18, som ligger till grund för betänkandet, väckte jag och Eric Hägelmark en motion, där vi pekar på att det inte bara gäller det som står i rubriken — rubriken är lika i förslaget och i betänkandet — utan är en mycket viktig fråga som egentligen handlar om den plats där riksdagens stora frågor skall avgöras. Nu påstås i betänkandet att det inte alls blir fråga om några kostnader. Man avvisar vår motion med ganska enkla vändningar och säger att det inte innebär något beslut om uppförande av någon ny dammanläggning eller tätskärmar. Jag kan inte här av tidsskäl ta upp hela frågan. Men jag ber att få hänvisa till motion 3226. I morse fanns motionen inte ens på tryckeriexpeditionen, den delades ut i eftermiddag. Jag har i dag fått höra av flera ledamöter av riksdagen att de inte alls känner till förslaget. Förslaget bygger på en överläggning i december i fjol som ledde till detta förslag den 27 mars. Förslaget presenterades i riksdagen i maj, mitt i en bråd tid. Jag påstår att innehållet i förslag 18 inte är känt av riksdagsledamöterna. Jag vill därför hänvisa till den nämnda motionen. Där står en hel del om förslaget. Där finns också i bil. 2, som av förklarliga skäl är krympt och mycket liten i betänkandet, en ritning av vad som kommer att ske. Strömparterren skall överlåtas till Stockholms stad. Förslaget innehåller också ett avtal, där det framgår att väldiga ingrepp kommer att ske på Helgeandsholmen. En skärm skall byggas osv. Här är det fråga om väldiga kostnader som riksdagen inte har någon aning om. Därför har jag yrkat avslag på förslaget och menat att överlåtelsen av Strömparterren till Stockholms stad med fördel kan tas upp på annat sätt och senare. När man nu säger att det inte är fråga om något beslut vill jag påstå att det här blir början till ett beslut. Det skall bli ytterligare överenskommelser, står det. Det som i dag påbörjas följs nödvändigtvis av något annat. Jag skulle vilja vädja till mina kamrater i riksdagen att verkligen försöka sätta sig in i denna fråga. Vi talar om budgetunderskott och besparingar. Jag vill säga till finansutskottets ledamöter, till partigruppernas ledning: Överväg om vi verkligen kan acceptera det som tydligt uttalas i förslag 18. Läs särskilt 3 och 5 §§ i det avtal som där presenteras. Eftersom yrkandet i motionen har blivit avstyrkt, är det meningslöst att yrka bifall till det. Men jag finner i betänkandet en reservation av Gunnar Biörck i Värmdö, som dock strukit sig på talarlistan. Den reservationen ger möjlighet till ett uppskov om kammaren bifaller den i stället för utskottets hemställan. Därför vill jag för min del nu när min taletid är slut hemställa om bifall till den reservation som är fogad till betänkande 39.

I reservation 5 av Maj Kempe föreslås ändring i riksdagsordningen. Av reservationen framgår att ändringen önskas genomförd med ett enda beslut. Härför krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstat för bifall till reservationen. På grund härav kan inte i en avgörande omröstning utskottets hemställan, som endast kräver enkel majoritet, ställas mot reservationen. Kammaren har därför först att ta ställning till den i reservationen föreslagna ändringen i riksdagsordningen. Avslås denna ställs därefter proposition på bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1984/85:35 behandlas förslaget om utländska banketableringar i Sverige samt bestämmelserna i lagen om bankrörelse beträffande val av styrelseordförande i affärsbankerna och om offentliga styrelseledamöter. I ett land som Sverige med en omfattande internationell handel med ty åtföljande internationalisering av ekonomin är det en nödvändighet för svenska exportföretag att ha tillgång till bra bankförbindelser. Företagen ställer med rätta höga krav på bankväsendet i samband med finansiering av export, import och direktinvesteringar. I takt med vår ökade handel med omvärlden har också det svenska bankväsendet internationaliserats. De svenska affärsbankerna har i allt högre grad etablerat sig i utlandet. Samma sak gäller för sparbankerna och föreningsbankerna. Vid utgången av 1983 hade de svenska affärsbankerna tillsammans 8 helägda dotterbolag utanför Sverige och 17 participationer med en ägarandel över 10 96. Och den utvecklingen fortsätter. Motsvarande förståelse och öppenhet som råder i utlandet gentemot svenska bankintressens behov att etablera sig i dessa länder har emellertid hittills inte återfunnits i särskilt hög grad i Sverige. Tvärtom! Av OECD: länderna är Sverige förutom Island och Nya Zeeland det enda land som vägrar utländska banker etableringstillstånd. Över huvud taget har den svenska kreditmarknaden varit strängt reglerad. På detta område har tyvärr Sveriges tradition som anhängare till ökad frihandel och internationellt samarbete inte fått någon efterföljd. De nuvarande regleringarna förhindrar i flera avseenden svenska banker att bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Vi moderater har tidigare flera gånger understrukit att valutaregleringen bör avskaffas, liksom att olika slags placeringstvång skadar marknaden. Förhållandena mellan en bank och dess dotterbolag, vilka bistår företag och allmänhet med tjänster inom kreditoch kapitalmarknaderna, måste regleras på ett sätt som ger större frihet åt de enskilda bankerna. Från moderata samlingspartiets sida har vi motsatt oss den utökade statliga styrning som riksdagens beslut att affärsbankernas val av styrelseordförande skall underställas regeringen för godkännande medförde. Vi upprepar vår uppfattning att de av staten utsedda styrelserepresentanterna i affärsbankerna bör avskaffas. Det är emellertid positivt — jag vill gärna säga det — att regeringen nu lägger fram förslag som liberaliserar banklagstiftningen genom att tillåta utländsk banketablering i Sverige. Men jag vet inte om det verkligen avspeglar en ändrad attityd i fråga om ökad frihet för bankerna eller om det är en omvändelse under galgen. Som jag nyss nämnde, tillåter de flesta av de länder som utgör Sveriges viktigaste handelspartner utländska banketableringar. Under senare år har dock i en del länder tillstånd till etableringar av utländska banker förenats med krav på reciprocitet, vilket i sin tur skapat bekymmer för de svenska bankerna. I proposition 1984/85:191 om förslag om utländska banketableringar i Sverige finns dock vissa bitar som tyvärr påvisar socialdemokraternas regleringsiver och rädsla inför det nya som utländsk banketablering kan innebära. Från moderat sida menar vi att de utländska bankerna inte får diskrimineras i förhållande till de svenska bankerna och att onödiga etableringshinder måste undanröjas. Herr talman! Jag vill helt kort kommentera de reservationer som företrädarna för de icke-socialistiska partierna har avgivit. Moderaterna och folkpartiet står bakom reservationerna 2-7, och centerpartiet har anslutit sig till reservation 6, som gäller styrelseordförande i affärsbank. Reservation 2 handlar om oktroj. En förutsättning för nyetablerade banker blir även fortsättningsvis att de erhåller oktroj. Men denna prövning innebär i dag att den sökande måste bevisa att ”banken skall vara nyttig för det allmänna”. En sådan bevisbörda bör inte ligga på den sökande utan i stället bör det åligga den oktrojbeviljande instansen, dvs. regeringen, att vid avslag motivera varför en etablering inte kan antas vara förenlig med en långsiktig sund utveckling av det svenska bankväsendet. Vi menar att det just nu, då utländska bankföretag vill in på den svenska marknaden, hade varit naturligt att kasta om bevisbördan vid oktrojförfarandet. Någon ytterligare utredning anser vi inte behövlig. Även om finansministerns förtydligande i propositionen utgör en liten ljusning på området, är risken uppenbar att välviljan till utländska etableringar minskar i takt med att ansökningarna ökar. Reservation nr 3 berör utländskt ägande i svenska banker. De utländska bankerna kan med det system som föreslagits i propositionen mer eller mindre tvingas etablera bankbolag i Sverige. Detta på grund av att regeringen inte vill rucka på principen om aktieförvärvsförbudet i 18 § banklagen. I dag råder i princip ett förbud mot förvärv av aktier — med vissa undantag. Det innebär att en utländsk bank inte kan köpa in sig i en svensk för att på sätt möjliggöra ett intensifierat samarbete. Att förvärva en minoritetspost eller bilda ett joint-venture med svenska intressenter skulle för många utländska banker säkerligen framstå som ett attraktivt alternativ till att etablera en dotterbank i Sverige. Jag kan nämna att det i Finland är möjligt för en bank att sälja upp till 20 9 av sitt aktiekapital på den utländska marknaden. I Norge är bestämmelserna likartade. Vi anser därför att det inte finns några skäl för Sverige att avvakta i frågan utan regeringen bör redan hösten 1985 förelägga riksdagen ett förslag till lagändring med den innebörd som nyss nämnts, så att de utländska bankerna också ges detta alternativ. Reservation nr 4 handlar om tillstånd att förvärva aktier. Jag sade inledningsvis att det är viktigt att samma regler får gälla för utländska banker som etablerar sig i Sverige som för de svenska. Någon diskriminering bör med andra ord inte förekomma. Regeringen har också tagit intryck av den starka remisskritik som riktats mot kreditmarknadskommitténs förslag och undvikit flera av de diskriminerande regler för utländska banker som där föreslogs, t.ex. förbud att bedriva fondkommissionsrörelse och förbud att inrätta avdelningskontor. Tyvärr har regeringen inte fullföljt principen om lika behandling. Nu förutskickar regeringen en ännu strängare prövning för utländska bankaktiebolag när det gäller aktieförvärvsförbudet än vad som för närvarande gäller, innebärande att det torde bli omöjligt för en utländsk bank att driva exempelvis finansbolag i form av dotterbolag. Vi menar från vårt håll att likabehandlingsprincipen är mycket viktig och yrkar därför att riksdagen uttalar sig för att enhetliga grunder tillämpas för svenska och utländska banker vid prövning av frågan om rätt att förvärva aktier. Jag övergår därefter till att tala om reservation nr 5 som gäller etablering av svenska banker i Norge. En av de frågor som drivit fram förslaget om att tillåta utländsk banketablering i landet är kravet på reciprocitet. Ett land som tillämpar denna princip strikt är vårt västra broderland Norge. Nu uppges emellertid från Norge att man där skulle ha för avsikt att inte tillåta ytterligare utländsk banketablering i landet förrän man utvärderat erfarenheterna av de hittillsvarande utländska dotterbankernas verksamhet. Mot denna bakgrund tycker vi att regeringen omgående bör inleda förhandlingar med den norska regeringen så att svenska banker får etablera sig i landet utan onödigt dröjsmål. Detta är så mycket viktigare som Norge är vår näst största handelspartner efter Västtyskland. Reservation nr 6 handlar om styrelseordförande i affärsbankerna. Samtliga icke-socialistiska partier står bakom denna reservation. För utländska banker skall samma regler gälla för utseende av ordförande som i de svenska bankerna, vilket innebär att regeringen skall godkänna styrelsens val. Från vårt håll menar vi — liksom vid införandet av denna regel, vilket skedde vid årsskiftet 1984-1985 — att detta godkännande är direkt olämpligt. Detta system leder till en mygelekonomi där spelreglerna är så vagt utformade att enskilda individer och juridiska personer skall ta det fulla ansvaret för den egna verksamheten trots att de inte har det avgörande inflytandet över utseendet av de personer som skall sköta verksamheten. Vi vet att regeringen vill ha följsamma, okritiska affärsbanksordförande. Men räcker det inte med den följsamhet som bankerna visade vid kreditåtstramningen nu i maj? Finansministern behövde ju faktiskt inte mer än höja rösten för att bankerna i rädsla för att förlora den lilla frihet som vunnits skulle göra som finansministern ville. Herr talman! Det är dags att återställa banklagen i detta hänseende till den innebörd den hade fram till årsskiftet 1984-1985. Slutligen en kort kommentar till reservation 7, som gäller offentliga styrelseledamöter. Det är också hög tid, anser vi, att slopa systemet med offentliga styrelseledamöter i bankerna. Den huvudsakliga och kompetensinriktade övervakningen kommer ju ändå från bankinspektionen och riksbanken. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga reservationer där vi moderater förekommer.

Herr talman! Från centerpartiets sida godtar vi det förslag som regeringen har framlagt om utländska banketableringar i Sverige. Vi tycker att det är riktigt att utländska banker nu får tillfälle att etablera sig här på i stort sett samma villkor som gäller för svenska banker när de etablerar sig utomlands. Med den förklaringen godtar jag utskottets förslag i den delen. Till utskottsbetänkandet har också fogats en reservation om slopande av kravet på statligt godkännande av affärsbankernas val av styrelseordförande. Det är ingalunda någon ny fråga, men jag kan heller inte säga att det är en gammal fråga. Vi har behandlat den en gång tidigare under innevarande riksmöte. I höstas kom förslaget från regeringen om att regeringen skulle godkänna affärsbankernas val av styrelseordförande. Vi motionerade från vår sida och gick emot det förslaget. Det debatterades här i kammaren på Luciadagen. Jag hänvisar till den alldeles utomordentliga motivering och argumentering som jag hade vid det tillfället och yrkar bifall till reservation nr 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det regeringsförslag som vi nu behandlar innebär att utländska banker skall tillåtas att etablera sig i Sverige. Detta kunde och borde redan ha varit en verklighet, eftersom det vid regeringsskiftet 1982 fanns ett nästan färdigt förslag från banklagsutredningen. Folkpartiet har länge arbetat för att den här etableringsrätten skulle komma till stånd. Vi tror att det är bra, både för våra svenska banker och för vårt näringsliv i övrigt. Det förslag som nu föreligger är vi inte nöjda med till alla delar. Vi föreslår en del förbättringar och kompletteringar. Framför allt menar vi att den nuvarande behovsprövningen måste utformas på ett annat sätt. Som det är nu skall regeringen bedöma om banken behövs innan man beviljar tillstånd. Nu ställer man motsvarande krav på utländska banker, vilket i och för sig är naturligt. Men vi menar att man för såväl svenska som utländska banker i stället borde tillämpa en omvänd behovsprövning, dvs. regeringen skall inte kunna avslå en ansökan med mindre att den betraktas som oförenlig med en sund utveckling av bankväsendet. Ett sådant system har också näringsfrihetsombudsmannen förordat, och jag förmodar att även regeringen varit inne på liknande tankar, eftersom den omvända behovsprövningen har förordats i direktiven till kreditmarknadskommittén. Det är ”självklart” att regeringen skall godkänna styrelsens ordförande också när det gäller utländska banker, sägs det i propositionen. Men vi tycker från folkpartiets sida att det inte alls är självklart. Eftersom vi inte tror att bankverksamheten på något sätt skulle bli bättre genom att styrelsernas ordförande ”godkänns” av regeringen — i praktiken blir det naturligtvis detsamma som att regeringen utser ordförande —, anser vi att regeln inte heller skall gälla för utländska bankers styrelser. Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om svenska bankers möjlighet att etablera sig i Norge. Fram till nu har sådan etablering inte varit möjlig. Norrmännen har åberopat den s.k. ömsesidighetsprincipen, vilket man inte kan göra nu längre. Men enligt uppgift har man från norsk sida sagt att svenska banker först efter en utvärdering, som kan ta flera år, kan få öppna kontor i Norge. En sådan fördröjning vore naturligtvis mycket olycklig för den norsk-svenska handeln, och vi menar från vårt håll att regeringen omgående måste inleda förhandlingar i den här frågan. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som vi medverkat till, alltså reservationerna 2, 3, 4, 5, 6 och 7.